Herr talman, ärade ledamöter! Ett nytt riksmöte inleds i dag, och därmed börjar ett viktigt arbetsår. Många av er är sedan tidigare väl förtrogna med verksamheten. Andra är här för första gången som ledamöter av riksdagen. Alla har ni att se fram emot en ansvarsfull tid. De beslut som ni som företrädare för svenska folket skall fatta kommer att bli av stor vikt för landets utveckling. Betydelsefulla frågor på såväl det nationella som det internationella planet kommer att föreläggas er. Med dessa ord vill jag önska er alla välgång och lycka i ert viktiga arbete för Sverige och hela svenska folket, och jag förklarar härmed 1979/80 års riksmöte öppnat.